Herr talman! Socialutskottet har i sitt betänkande 1981/82:2 behandlat motioner som i sina yrkanden berör åldringsvård och äldreomsorg. Jag vill säga till Karin Nordlander att det inte enbart är de ekonomiska insatserna som ger en godtagbar åldringsvård. Ensamhet och bristande gemenskap är i många fall de stora problem som äldre i dag möter. Samhällets ansvar har i alltför stor utsträckning tagits via skattsedeln. Äldreomsorgen tillhör dock ett prioriterat område även i dag, när det är besparingstider. Utbyggnaden och utvecklingen av vår välfärd har även inneburit att särskilda insatser för de äldre efter hand har gjorts. I många fall har äldreomsorgsformer tillkommit genom privata initiativ, och sedan har kommuner och stat övertagit ansvaret. Denna utveckling pågår fortfarande ute i kommunerna och nya former av äldreomsorg tillkommer, allt till fördel för kommunernas pensionärer. I utskottsbetänkandet finns en sammanfattande historik över den utbyggnad som skett med beslut från staten. Den nya socialtjänstlagen, som skall träda i kraft den 1 januari 1982, utmärks bl.a. av att individens totala situation skall ses i ett vidare socialt sammanhang. Goda miljöer skall främjas, olika gruppers behov skall tillgodoses genom individuellt inriktade åtgärder. I socialtjänstlagens 19 och 20 §§ finns särskilda bestämmelser om äldreomsorger. Där slås fast att socialnämnden skall verka för att äldre människor skall få möjlighet till ett självständigt boende och få en aktiv och meningsfylld tillvaro i gemenskap med andra. Inte minst genom att vår tidigare samhällsplanering har verkat för att olika generationer inte ges möjlighet till samvaro, har möjligheterna till naturliga möten försvunnit, och det är ett stort problem att komma till rätta med. Att de äldre har livserfarenhet och gott om tid bör i allt större omfattning kunna tillvaratas för att skapa kontakter generationer emellan. I den nya lagen ger man uttryck för att detta skall verkställas. Dessa insatser från de äldres sida kommer också att gynna de yngre generationerna. Denna typ av verksamhet prövas i Sverige i dag, inte minst genom Röda korsets försorg, och nu även med vissa kommuner som initiativtagare. Den service och vård som i dag erbjuds de äldre utgår från att önskemål att så länge som möjligt bo kvar i sin invanda miljö skall tillgodoses. Detta ställer helt naturligt krav på att kommuner och landsting ställer upp med de resurser som är nödvändiga för att tillgodose detta behov. Bostadsanpassningsbidrag gör det möjligt att utforma bostaden så att den kan nyttjas även när olika former av handikapp inträffar. Färdtjänst, matservice och inte minst hemsamaritverksamheten ger den äldre förutsättningar att så länge som möjligt bo kvar i sitt hem. För många gamla kommer dock en dag när dessa åtgärder ej längre kan tillfredsställa de behov han eller hon har fått. Servicehus och ålderdomshem är då ett alternativ. Servicehusboendet har kraftigt ökat i Sverige. Det kan jämställas med eget boende men med ökade möjligheter till att dygnet runt erhålla de tjänster som krävs för att den boende skall kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg. För perioden 1980-1985 planeras ute i kommunerna ett nytillskott av ca 16 600 servicelägenheter. Servicehusboendet skall ge möjligheter till ett självständigt liv. Tillgång till personal som kan bedöma om det behövs social eller medicinsk vård skall även finnas vid denna boendeform. Ålderdomshemmen utgör en boendeform med förstärkt serviceutbud. Denna mellanform mellan eget boende och långvård kommer inom överskådlig framtid att behövas. Vi vet också att servicehusboende i vissa fall måste ge den förstärkta service som ålderdomshemmen i dag ger, och det innebär att en äldre person i många fall kommer att flyttas från egen bostad till ålderdomshem, eftersom möjligheterna att bo kvar hemma har förbättrats. Även vid sjukdom vårdas i dag ett antal äldre i sina hem. Hemsjukvård och insatser från de anhöriga ger den möjligheten. Den stimulans och den förstärkning av självkänslan det ger att kunna bo kvar hemma bidrar i många fall till att den sjukes tillstånd inte försämras, utan tvärtom ger en impuls till förbättringar. Här bör det finnas möjligheter för anhöriga till avlösning i vårdarbetet. Utskottet anser att det i dag inte finns någon anledning att bygga ut en mellanform för äldreomsorgen. I landstingen pågår f. n. en intensiv planering när det gäller äldreomsorgen. Samordningen mellan landstingen och kommunernas huvudmannaskap håller på att lösas. Inte i något fall finns det här förutsättningar för ett gemensamt huvudmannaskap för äldreomsorgen. Landstingen har att svara för den medicinska insatsen, och kommunen har att svara för den sociala. Dessa uppgifter måste ligga på dessa två huvudmän. Vad man bör åstadkomma är i stället ett bättre samarbete dessa huvudmän emellan, inte minst på lokal nivå. De stora enheterna inom socialvården med anonyma befattningshavare har skapat problem. Gemensamma distrikt för socialarbetare och distriktssköterskor gör att samarbetet på den nivån förenklas och förbättras. Kompetens och ansvarsfördelning måste man som huvudmän komma överens om, likaså om den grundsyn som skall gälla för utformningen av vården och servicen till de äldre. Äldrevårdsplanering förekommer i dag i ett stort antal kommuner. Utskottet finner därför ingen anledning att bifalla motionskravet på en huvudman för äldreomsorg. Äldres möjligheter att delta i arbetslivet kartläggs f. n. av äldrearbetskommittén. Ett delbetänkande avlämnades i september 1981, där det föreslås att lagen om anställningsskydd skall ändras så att personer som uppnått pensionsåldern skall kunna träffa avtal med arbetsgivaren om anställning viss tid. I olika pensionärsråd och förtroenderåd har i dag pensionärerna möjligheter att påverka sin situation. Även inom äldreberedningen finns det representanter för pensionärsorganisationerna. Utskottet anser därför att ytterligare åtgärder inte bör vidtas i anledning av motionsyrkandet. I de övriga till betänkandet hänförda motionerna behandlas bl.a. personalsituationen vid ålderdomshemmen, arbetsmiljöfrågor inom hemsjukvårdssektorn samt ekonomiskt stöd till ålderdomshem. Vi har i Sverige ålderdomshem av olika karaktär. Fortfarande finns det hem som har ett litet antal gäster, varvid kostnaden för dubbelbemanning under natten blir mycket hög. Olika sätt att lösa detta prövas. Jourbiträden kan vara ett sätt att lösa problemet. Finns det äldre som av sjukdomsskäl får hemsjukvårdsbidrag på dessa hem, borde detta kunna ersätta den kostnad som extravak innebär. Vid ökad vårdtyngd bör även möjlighet till anhörighjälp beaktas. Trygghet för både personal och patienter bör vara det vägledande. Redan i dag finns det alltså möjlighet att beakta detta för de olika kommunala huvudmännen. Arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen utarbetar f. n. föreskrifter inom detta område till stöd och ledning för kommunerna när det gäller bemanningssituationen. Utskottet anser därför att motionsyrkandet är tillgodosett. När det gäller de skilda statsbidragsformerna för servicehusoch ålderdomshem sker f. n. överväganden inom regeringskansliet. Detta finns uttalat i socialtjänstpropositionen. Utskottet vill här framhålla att möjligheterna till ekonomiskt stöd ej skall vara styrande för kommunerna, när de skall bygga anläggningar för äldreomsorgen. Utskottet framhåller med skärpa att dessa överväganden bör ske så snart som möjligt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 2.
Herr talman! Karin Israelsson sade att pensionärerna var en privilegierad gruppi samhället. Det stämmer inte med verkligheten. Pensionärerna är inte en homogen grupp. En stor del av dem har fortfarande enbart folkpension och pensionstillskott, och dessa människor anser jag inte vara en privilegierad grupp i samhället. Sedan talar Karin Israelsson ganska mycket om bostadsfrågan, och den är naturligtvis viktig för pensionärerna. Men här vet vi nu att det föreligger förslag om minskade bidrag till kommunerna. Det kommer att innebära att kommunerna stryper bostadstilläggen. Alla förslag som regeringen lägger fram innebär ökade utgifter för kommuner och landsting. Det gör dem inte mer benägna att satsa på just dessa områden. Bostadshotellen är en bra boendeform, och om de fungerade som de skulle behövde man inte ha någon sådan mellanform för serviceboende för äldre som vi har föreslagit. I dag är det emellertid till övervägande delen vårdbehövande pensionärer som finns på bostadshotellen, och det var inte meningen från början. Äldreberedningen, som nämndes här, är pensionärsorganisationerna inte nöjda med. De vill ha en överläggning så nära förhandling som möjligt, där man i varje situation skall kunna påverka sina egna förhållanden. Den möjligheten ges inte i dag. Där måste det till något annat. De har själva sagt att de är beredda att diskutera eventuella sparplaner, men de vill vara med och bestämma var man skall lägga besparingarna och vad som skall prioriteras med de resurser som finns. Att pensionärernas oro är berättigad är helt klart. Ett moderat landstingsråd i Stockholms läns landsting har sagt att om man höjer sjukvårdsavgifterna kanske folk tänker sig för innan de söker en läkare. Och nu visar det sig att så har skett. I Stockholms landsting har besöken inom primärsjukvården minskat med en halv miljon besök. Det tas då som intäkt för att landstinget inte behöver bygga ut primärsjukvården i samma utsträckning som var meningen. Man menar att om denna utveckling fortsätter innebär den att 25 vårdcentraler inte behöver byggas. Nu höjs sjukvårdsavgifterna ytterligare från den 1 januari, och fortsätter man på den vägen behöver man naturligtvis inte bygga ut sjukvården därför att då blir det omöjligt för dem som inte har pengar att utnyttja den sjukvård som vi har i dag.
Herr talman! Jag sade inte att pensionärerna var en privilegierad grupp utan att de var en prioriterad grupp både inom landstingens, kommunernas och statens verksamhetsområden. Pensionärerna har haft en större standardökning än den allmänne medborgaren. De förslag som nu ligger kommer att jämställa pensionärernas standardökning med den standardökning som vi andra får. Anledningen till att man i dag har bekymmer med servicehusen är den beläggning som man har fått med pensionärer som är betydligt mer vårdkrävande än som var tänkt. Detta beror väl på att man har låtit byggandet inom äldreomsorgen styras av ett statsbidragssystem, där det var mer fördelaktigt för kommunerna att bygga servicehus än att bygga ålderdomshem, som skulle ha varit bättre lämpade för denna grupp vårdkrävande pensionärer. Det är detta som vi från utskottets sida vill skall ses Över. Att kostnadsökningen för sjukbesök skulle ha inneburit att man inte söker sjukvård är nog en sanning med modifikation. Sättet att bedriva sjukvård har också ändrats, och sjukvården har kommit närmare den sjuke. Vi kan också i större utsträckning förebygga sjukdom. Det är inte säkert att man får den bästa hjälpen vid ett läkarbesök. En god sjukvård kan också meddelas av andra vårdgrupper än just den som läkaren representerar. Man har alltså på ett annat sätt prioriterat undergrupper, distriktssköterskor osv. som kan klara av rätt stora problem, och det gör att man kan avlasta vårdcentralerna. Det tycker jag är ett alldeles riktigt sätt att arbeta på.
Herr talman! Det sista Karin Israelsson talade om i det senaste inlägget var väl också en sanning med modifikation. Det är ju väldigt svårt att få bekräftat hur det ligger till. Däremot vet vi att antalet sjukhusbesök har minskat och att man därför menar att man inte behöver bygga ut primärvården. Det är just primärvården som är den viktiga. Hur hemsjukvården fungerar i dag vet vi ju. Vad beträffar talet om att pensionärerna har fått en standardförbättring vill jag framhålla att det är helt klart att nivån är precis densamma nu som när pensionssystemet infördes — pensionerna ligger kvar på 30 90 av industriarbetarlönen. Då fanns det en gemensam målsättning för samtliga partier att pensionerna successivt skulle öka till 60 26. De har varit nere i 25 70, men eftersom löntagarna nu också har fått vidkännas en standardsänkning har man kommit upp i samma nivå som när systemet infördes. Jag tycker inte att det är en standardförbättring. Det finns alltså fortfarande mycket kvar att göra på det här området. Jag förstår helt oron hos pensionärerna över den borgerliga ekonomiska politiken, som vi återkommer till om en vecka.
Herr talman! Jag kan förstå oron hos de pensionärer som lyssnar till bara en bit av det budskap som man kan komma med. Det finns en annan sida också i den ekonomiska politiken som man nogsamt förtiger. Jag vidhåller att äldreomsorgen fortfarande är ett prioriterat område. Primärvården avlastar sjukvården väldigt mycket, och i primärvården ingår också hemsjukvårdsinsatserna. Det här är något som utvecklas mycket intensivt i de allra flesta landsting, och på det sättet avlastas sjukhusen en stor mängd läkarbesök. Det är ett riktigt sätt att omprioritera de resurser som vi avsätter till sjukvården. Jag skulle nog vilja lugna pensionärerna med att säga att de bör avvakta och se vad som egentligen kommer att hända. Den oro som många sprider i pensionärsleden är inte berättigad.

Herr talman! Det finns ett antal skeenden i vårt samhälle som är undandragna från allmänhetens insyn och som därför inte engagerar människornas tankar och känslor för dithörande problem. Men för att värna om våra rättsbegrepp och vår moraliska standard bör vi uppmärksamma och vara verksamma även inom dessa undanskymda delar av samhällsverksamheten. Ett sådant förhållandevis okänt område är de plågsamma djurförsöken vid olika laboratorier. De djurförsök som utförs inom läkemedelsindustrin brukar försvaras med att det är nödvändigt att utföra prov på djur innan medlen kan ges till människor. Detta kan t. v. godtas i avvaktan på att de alternativa metoderna med prov på avgränsade celloch organkulturer färdigutvecklas och kommer till användning. Men det utförs så många oberättigade djurförsök för att utprova bl.a. uppenbart onödiga och t.o.m. skadliga kemiska lyxartiklar som samhället absolut inte har behov av. Jag brukar i det sammanhanget framhålla det stora utbudet av kosmetika, blekningsmedel, skumbadspulver, julgranssprayer m.m. Vid undersökning av akut toxicitet hos sådana produkter används det s.k. LD 50-testet. Detta test innebär att man undersöker vid vilken doserig som 50 20 av de använda försöksdjuren avlider för varje enskild produkt. Det medel som skall provas sprutas i ögon och svalg på försöksdjuren. Det penslas på rakad hud och på könsdelar. Då halva antalet djur avlider — vanligtvis i plågor — är provet färdigt. Då vet man hur pass farligt medlet är. Hur det sedan går för de djur som inte dör, men som givetvis får mycket stora skador, är ganska lätt att tänka sig. Det är denna form av test som jag har vänt mig emot med motionen 1980/81:928. Socialutskottet har gjort en ganska ingående undersökning av hur olika samhällsorgan behandlar frågan om LD 50-testet och konstaterar att det pågår verksamhet i avsikt att ersätta detta test med andra metoder i den mån sådana är tillgängliga. Herr talman! Jag finner att socialutskottet — efter vad jag kan bedöma — har gjort vad som kan göras i dagens läge och har därför inte något annat yrkande än utskottets. Men jag vill med mitt korta anförande ge en liten allmän påminnelse om de ofta plågade försöksdjurens onaturliga och grymma öde. Alltför litet förståelse och handlande i djurskyddsfrågor har — enligt min mening -— hittills visats i den allmänna partipolitiska verksamheten. Medkänsla med djuren borde ges betydligt större utrymme i politiken än vad som hittills har kommit till uttryck. Herr talman! Jag har också en annan motion att tala för. Det gäller nr 1980/81:715 som behandlar socialstyrelsens sätt att tillämpa läkemedelsför ordningen på den fria försäljningen av näringsämnen som är livsnödvändiga och som inte är klassade som läkemedel. Det rättsfall som har föranlett motionen är det s.k. tryptofanmålet, där en försäljare av den essentiella aminosyran tryptofan — som helst bör ingå i den dagliga kosten — har anmälts till åtal av socialstyrelsen. Vad har då denna marknadsförare försyndat sig emot i förhållande till andra tryptofanleverantörer vilka inte har anmäl s? Jo, han har låtit sig intervjuas av veckotidningar och därvid uttalat att medlet är verksamt mot depressioner — vilket det enligt många utredningar också synes vara. Hur detta fungerar i samband med nervimpulsernas överföring via synapserna skall dock inte beröras här. Vad som i stället verkligen behöver genomlysas i det här fallet är den princip som har tillämpats av socialstyrelsen. Att sälja tryptofan — som egentligen är ett livsmedel — är inte fel. Men att tala om att det har en viss välgörande verkan anses vara fel — ja t.o.m. kriminellt. Då nu högsta domstolen tydligen avslår prövningsrätt, blir det s.k. tryptofanmålet prejudicerande för vad som i fortsättningen får sägas till allmänheten om ett ämnes kurativa eller t.o.m. näringsriktiga egenskaper. Herr talman! Det har faktiskt blivit ett mycket allvarligt principfall som berörs i den här motionen. I ärendets förlängning kan man skymta risken att näringsämne efter näringsämne kan förbjudas att säljas fritt, om det informeras om att ämnet är nyttigt för hälsan. Alltefter det att vetenskapen klarlägger att vissa aminosyror, vitaminer och mineralämnen har kurativ verkan så skulle de — juridiskt sett — kunna förvandlas till läkemedel. Lagen bör väl ändå inte få förhindra öppet meningsutbyte om en varas egenskaper. Det bör väl inte få anses vara kriminellt att lämna upplysningar om en varas hälsobringande egenskaper, även om den inte är klassad som ett läkemedel. Med mitt agerande i den här frågan avser jag inte att verka för en ohämmad marknadsföring av hälsoprodukter av olika slag. Men jag har ett bestämt intryck av att socialstyrelsen — i allt sitt nit att värna om människors hälsa — har varit alldeles extra kritisk och ogin mot många av hälsokostbranschens produkter i fall där människorna och samhället sannolikt hade haft bättre nytta av en generösare handläggning. I den mån den rättsliga prövningen har konstaterat att man från tjänstemannahåll vid socialstyrelsen har handlat rätt, så är det tydligen det berörda regelsystemet som bör korrigeras, så att inte informationen till allmänheten om hälsobefrämjande produkter riskerar att inskränkas. I det här fallet ligger faktiskt de mänskliga rättigheterna till ett fritt meningsutbyte i fara. Om varan — i det här fallet tryptofan — ansågs vara skadlig, skulle livsmedelslagen ge alla möjligheter att angripa fallet utan att man skulle komma i konflikt med yttrandefriheten. Och om varan ansågs motivera läkemedelsplikt enligt läkemedelsförordningen, hade det härför reglerade förfaringssättet kunnat åläggas marknadsföraren. Men nu är det informationssättet som har föranlett åtalet. Det är härigenon som frågan om förhindrande av öppet meningsutbyte aktualiseras. Enligt uppgift kommer fallet nu att anmälas till Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Som situationen nu är har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i riksdagen under flera år och vid flera olika tillfällen fört fram kravet att läkemedelsindustrin skall förstatligas. Vi har anfört olika, tungt vägande skäl till att vi tycker att detta är nödvändigt. Dessa skäl har varit av både ekonomiskt, medicinskt och socialt slag. Vi anser till att börja med att det är otillständigt att enskilda företag och enskilda människor skall kunna göra profit på sjukdom och ohälsa när det gäller såväl tillverkning som marknadsföring och annan hantering av läkemedel. Dessutom anser vi att detta ägandeförhållande påverkar forskning, tillverkning och marknadsföring av olika läkemedel på ett sätt som inverkar negativt på patienterna och på sjukvården i dess helhet. Det satsas mycket forskningsarbete på tillverkning av redan registrerade läkemedel. Då ett enskilt läkemedelsföretag vill komma in på en lönsam marknad genom att tillverka ett likvärdigt preparat på ett patentskyddat sätt satsas stora resurser. Det tar i bästa fall hela nio år från tanke till försäljning när det gäller att få fram nya preparat, och det kostar mellan 250 och 500 milj.kr. i produktutveckling. Detta är ju otroligt långa tidsperioder. Man räknar egentligen inte i år, man räknar väl i mansår, som i vissa andra sammanhang. Produktutveckling tar alltså lång tid och är oerhört kostsam. Och ändå är produktutveckling av läkemedel en mycket, mycket lönsam verksamhet. Innan ett läkemedel kan saluföras måste det genomgå olika prövningar. Dessa prövningar gör läkemedelsföretagen själva, och de skall sedan granskas av socialstyrelsen. Granskningen är redan i dag helt otillräcklig, och det finns risk för att resurserna för denna granskning kommer att ytterligare minskas. På socialstyrelsen säger man: Vi klarar inte av kontrollen av läkemedel. Jag ber att få citera: ”Socialstyrelsens resurser för kontroll av läkemedel som redan finns på marknaden är nu så små att det finns risk för att allvarliga biverkningar uppmärksammas för sent eller inte alls. Situationens allvar understryks av att ett 40-tal misstänkta dödsfall p g a läkemedelsbiverkningar anmäldes 1979.” Detta säger alltså socialstyrelsens läkemedelsavdelning i sin framställning om nya anslag inför nästa budgetår. Från folkhälsosynpunkt är det mest angelägna att öka efterkontrollen av redan befintliga läkemedel, säger socialstyrelsen. Den kliniska prövningen av ett läkemedels användbarhet sköts helt av det privata läkemedelsföretaget, och det finns många exempel på medvetet undanhållna uppgifter om t.ex. biverkningar av och överkänslighet för olika läkemedel. Ett läkemedels effekt och biverkningar kan ju fastställas först efter en längre tids användning inom sjukvården. Som ett hårresande exempel kan man nämna Ciba-Geigy, som i 30 år teg om biverkningarna när det gällde läkemedlet Entero-Vioform. Det lär i dag finnas 50 000 offer för detta läkemedel, de flesta i Japan. Vpk menar att samhället måste få en bättre insyn i hur den kliniska prövningen av nya läkemedel går till. Vi måste också få offentlighet kring de olika läkemedlens försäljningssiffror för att kunna veta vilka preparat det är som ökar och kunna ta reda på varför. I dag är dessa siffror hemliga och kan inte utnyttjas i socialmedicinskt forskningsarbete. För att öka kontrollen och för att kunna få bukt med farliga eller verkningslösa läkemedel menar vi från vpk:s sida att alla läkemedel borde omprövas efter fem år och den kommersiella läkemedelsreklamen helt förbjudas. Det är inte småsummor det här handlar om. Reklam och marknadsföring när det gäller läkemedel kostar 400 miljoner varje år. Som jämförelse kan nämnas att hela den svenska läkarutbildningen kostar staten 300 miljoner varje år. Det svenska folket köper mediciner för 3,5 miljarder kronor varje år. Det är också en hög siffra. Och läkemedlen svarar för inte mindre än 10 96 av sjukvårdskostnaderna. Det absurda när man talar om läkemedel är att läkemedelsindustrin förstås är intresserad av att öka omsättningen och därmed profiten. Det finns exempel på hur onödiga läkemedel hålls kvar på marknaden. När vissa delar av läkarkåren kritiserar ett indikationsområde, försöker läkemedelsindustrin genast finna ett nytt och satsar på omfattande, dyr och ofta missledande marknadsföring för att åter få upp de försäljningssiffror som har rasat i botten. Många helt verkningslösa preparat saluförs, och läkare ordinerar många läkemedel ”av gammal vana”. Den information — eller störtsjö av reklam — som läkaren en gång utsatts för sitter ofta kvar, och varje läkare skaffar sig med åren en grupp läkemedel som han eller hon blir ganska trogen, trots att uppgifter kan tyda på att ett läkemedel är dåligt eller verkningslöst. Det finns förstås en motinformation om biverkningar och effekter av läkemedel, men denna motinformation kommer dåligt fram i förhållande till den störtsjö av reklam och marknadsföringsinsatser som läkarna utsätts för. Läkemedelsindustrin satsar, som jag sade tidigare, många hundra miljoner på information, marknadsfö ing och reklam, medan statens motinformation bara belöper sig på en miljon. Genom ett statligt ägande av läkemedelsindustrin samt statlig kontroll av och ansvar för informationen skulle många missförhållanden kunna undanröjas. Man kan också, med tanke på mångfalden i utbudet av läkemedelsprodukter, fråga sig om vården blir bättre för att det finns 18 olika märken på förbandsmaterial, 56 typer av kanyler och 29 olika företag som gör liknande typer av operationsutrustning. För min del tror jag inte det. 2 500 företag slåss om att sälja sjukvårdsutrustning till de svenska sjukhusen. Denna marknad ökar med 10 96 varje år, och det rör sig inte om småsummor i kostnader här heller. Läkemedelsindustrin satsar mycket forskningsresurser på psykofarmakaforskning och medicinsk psykiatri. Detta leder till att man får farmakologiska lösningar, eller rättare sagt försök till lösningar, på sociala och psykologiska problem, vilket i sin tur kan förhindra nödvändiga politiska förändringar för att få bort orsaker till ohälsa och sjukdom. Läkemedelsindustrin gör profit på stress, isolering och människors maktlöshet, och läkemedlen passiviserar och konserverar missförhållanden. Tillsammans med den medicinsk-tekniska industrin driver läkemedelsindustrin sjukvården mot en allt större slagsida åt det kemisk-tekniska hållet, och åtgärder i motsatt riktning, som vi menar måste finnas i mycket högre grad, ges allt mindre resurser. Herr talman! Med ett förstatligande av läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin skulle det, menar vi från vänsterpartiet kommunisternas sida, kunna skapas förutsättningar för en läkemedelstillverkning och en sjukvård som styrdes av samhällsekonomiska hänsyn och enskilda människors behov av vård och hjälp. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1980/81:639, som behandlas i socialutskottets betänkande.
Herr talman! I de svenska hemmen lagras ständigt mängder av läkemedel som har receptförskrivits av läkare men av olika skäl inte konsumerats av patienterna.

Denna upplagring av läkemedel som inte förbruka 5 av patienterna har t.ex. som bakgrund att patienterna tillfrisknat och själva avbrutit medicineringen, att medicinerna haft oväntade biverkningar och därför inte kunnat användas eller att patienterna har avlidit. Vad än skälet till den bristande samstämmigheten mellan de inköpta kvantiteterna receptbelagda mediciner och konsumtionens storlek kan vara, så innebär detta ett stort slöseri med sjukvårdsresurser. Under utskottsbehandlingen har det upplysts att socialstyrelsen har för avsikt att starta ett projekt som syftar till att få läkarna att bli mera återhållsamma med förskrivning av större mängder läkemedel och i övrigt begränsa mängden av läkemedel som inte kommer till användning. Den åtgärden kan kanske på sikt minska upplagringen av läkemedel i hemmen, men under överskådlig tid kommer denna företeelse att vara kvar och innebära ett stort slöseri med samhällets resurser. Av gjorda undersökningar framgår att den här frågan är av den storleksordningen att ungefär två av tre läkemedel som finns i hemmen inte används utan förr eller senare förstörs. Enligt utsago från berörd medicinsk expertis, läkare och apotekspersonal skulle en stor del av den medicin som allmänheten återlämnar till apoteken och som sedan förstörs i destruktionsanläggningar ha kunnat användas om klara regler för detta hade varit utformade. Det gäller särskilt de mediciner som återlämnas i obrutna förpackningar och som är relativt okänsliga för tidspåverkan då det gäller förvaringen. Den stora frågan i det här sammanhanget är om man kan få en sådan kontroll av återlämnad medicin att den kan återanvändas med bibehållna krav på verkningsgrad och hygien. Man har gjort stickprovsmässiga studier av returläkemedel till apoteken, och man har funnit att det ekonomiskt ligger i storleksordningen ungefär 30 milj.kr. per år. Detta skall ses mot den bakgrunden att inlämningen av returläkemedel till apoteken f.n. görs endast av miljöskäl och att det har varit en mycket blygsam propaganda för inlämningen hos allmänheten. Det anses klart att det med den intensifierade propaganda som vi motionärer har begärt rent allmänt och genom meddelanden t.ex. på läkemedelsförpackningarna skulle vara ganska lätt att uppnå en fördubbling av mängden returläkemedel som återlämnas till apoteken. Utskottet har uttryckt sig välvilligt om syftet med denna motion, men man har inte velat gå vidare med en begäran till socialstyrelsen. Jag tycker att det är en kraftlös behandling från utskottets sida. Jag kommer inte att ställa något särskilt yrkande i detta sammanhang. Jag avvaktar väl under några månader, fram till den allmänna motionstiden, för att se vad som sker i ärendet och kommer då eventuellt med en förnyad motion. Det som jag tycker är särskilt märkligt då det gäller utskottsbehandlingen är att utskottet inte ens har tagit upp frågan om att man på läkemedelsförpackningarna skulle ha en uppmaning till allmänheten att till apoteken återlämna den medicin som inte används. Det är ju en mycket enkel åtgärd som jag tycker är ganska självklar. Att sätta fast en sådan tryckt etikett kan inte vara någon större vare sig organisatorisk eller ekonomisk historia. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag avser att återkomma i ärendet.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 6 behandlar ett stort antal frågor på läkemedelsområdet av ganska vitt skilda slag. Jag tänker bara gå in på dem som föregående debattörer har tagit upp. Rune Ångström talar om problemet med svinn av läkemedel, det problemet att läkemedel som köps ut inte kommer till användning och de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta. Samma problem har tagits upp i flera motioner utifrån delvis andra utgångspunkter. Karin Israelsson t.ex. har föreslagit en prisdeklaration på läkemedlen för att göra allmänheten medveten om vad läkemedlen verkligen kostar. Hans Alsén har redogjort för vad man har funnit i den s.k. Uppsalaundersökningen, nämligen den mycket stora procentsats utköpta läkemedel som aldrig kommer till användning. Utskottet redovisar de olika aktiviteter som är på gång för att man skall kunna minska detta problem. BI. a. har Apoteksbolagets nämnd för information och statistik, ANIS, tagit upp Uppsalaundersökningen och kommer att följa upp den och försöka få fram orsakerna till att utköpta läkemedel inte används. Jag tror att detta är viktigt. Först när man vet orsakerna till att inte preparaten används kan man komma åt problemet och försöka minska svinnet. En prismärkning har utskottet uttalat sig välvilligt om och finner att det kan vara en metod att öka allmänhetens medvetande om värdet av den medicin som har ordinerats. I Uppsalaundersökningen visar man bl.a. att mer än en tredjedel av de återlämnade läkemedlen härrör från mindre än en tiondel av patienterna. Detta pekar mot att problemet till stor del kan bero på bristande kontinuitet i kontakten patient-läkare, bristande information och bristande kunskap hos patienten om vad läkemedlet egentligen är ordinerat för. Som ett led i upplysningsverksamheten på detta område har Apoteksbolaget bl.a. givit ut en allmänhetens läkemedelsbok, som nu skall prövas i något län. Behandlingsanvisningar, bipacksedlar och andra försök med ökad upplysning till allmänheten pågår också. Att däremot återanvända återlämnade läkemedel bereder alltför stora problem, framför allt på grund av de oerhört höga krav på kontroll vad det gäller hygien, hållbarhet och användbarhet som man måste ställa på läkemedel. Apoteken anser sig i dag inte kunna garantera för kvaliteten hos läkemedel som förvarats i hemmen, framför allt därfö vilka förhållanden de har förvarats. Om de förvarats i fel temperatur, fel fuktighet eller på annat sätt felaktigt kan man inte längre garantera säkerheten. Givetvis borde det kunna gå — jag håller med Rune Ångström om r att man inte vet under detta — när det gäller obrutna läkemedelsförpackningar som återlämnas inom en vecka. Men i så fall skulle man få överlämna avgörandet till den lokala apotekspersonalen, vilken skulle få ett oerhört stort ansvar. Vi får i stället hoppas att alla de åtgärder som vidtas för att öka information och kunskap samt kontakt mellan läkare och patienter, kontinuitet i vården osv. skall få detta problem att minska. Anders Gernandt har uttalat sig uppskattande om utskottets redovisning av de olika aktiviteter som pågår för att minska problemet med plågsamma djurförsök. Utskottet instämmer också i vad motionären har sagt, nämligen att man till varje pris måste försöka finna alternativ till någonting som är motbjudande, dvs. plågsamt utnyttjande av oskyldiga djur. Så länge som det inte finns något alternativ till djurförsök framför allt när det gäller att utreda hur pass giftigt ett ämne är för levande organismer, måste vi kanske i någon mån ha dem kvar. Men vi hoppas att man bl.a. genom andra biologiska metoder — vävnadsodlingar osv. — skall kunna eliminera detta. Från läkemedelsindustrins sida är det heller inte något krav att fortsätta med LD 50-test. Men f. n. gäller sådana förordningar i fråga om prövning av läkemedel att det i praktiken är nödvändigt att ha dem kvar innan man ansöker om registrering av läkemedel. Men vi hoppas alltså alla på en förbättring på detta område. Vad det sedan gäller Anders Gernandts motion angående socialstyrelsens sätt att ingripa mot spridning av näringslärans senaste landvinningar, får man väl bara säga att så länge det inte sprids villoläror finns det ju ingen anledning att ingripa, och då ingriper inte heller socialstyrelsen. Att sprida villoläror är ju tillåtet i landet, åtminstone på det religiösa området, men inte om man kommer i konflikt med läkemedelsförordningen. Vad som skett i detta enskilda fall var ju att socialstyrelsen hade försökt med direktkontakter med företaget i fråga för att vinna rättelse men inte uppnått detta. Både JK och JO har granskat socialstyrelsens handläggning av frågan och inte funnit anledning att vidta några åtgärder eller att göra några anmärkningar. Givetvis kommer ingen att ingripa om någon påstår att ett läkemedel är nyttigt för hälsan. Men det är en annan sak att påstå att något livsmedel eller vad det kan vara för någonting hjälper mot en speciell sjukdom utan att detta har kunnat visas. Vad det slutligen gäller vpk-motionen tycker jag kanske att Inga Lantz inte riktigt talade om motionen, åtminstone inte om de yrkanden som socialutskottet har behandlat. Det handlar nämligen inte om förstatligande av läkemedelsindustrin utan snarare om samhällets kontroll av läkemedelsinformationen, läkemedelsreklamen och hithörande frågor samt då också frågan om kontroll av läkemedel. 1979 beslutades i riksdagen en förändring i läkemedelsförordningen, som ger socialstyrelsens läkemedelsavdelning möjligheter att be en registerhavare av ett tidigare registrerat läkemedel om förnyad dokumentation för att visa att medlet är användbart, att det har någon effekt och att det försvarar sin plats bland läkemedlen. Sedan denna bestämmelse tillkom har flera äldre läkemedel, även sådana som varit i mycket utbredd användning, försvunnit ur läkemedelsarsenalen därför att man inte ansett det motiverat att lägga ned de resurser som behövs för att visa att resp. medel är användbart. En sanering av läkemedelsmarknaden sker på detta sätt, och möjligheten till kontinuerlig kontroll menar jag är betydligt effektivare än, vilket vpk-motionärerna föreslår, en automatisk kontroll vart femte år — en sådan skulle kräva enorma resurser, och de flesta gånger ske alldeles i onödan. Vad gäller ett lösryckt citat ur socialstyrelsens petitaansökan, som skulle kunna låta som en inkompetensförklaring av socialstyrelsens läkemedelsavdelning, tycker jag att Inga Lantz får stå för den tolkningen sj De kliniska prövningarna av icke registrerade läkemedel görs, säger Inga Lantz, av industrin själv. Men industrin förfogar inte över sjukhus och sjukhusavdelningar. Kliniska prövningar görs alltid i samarbete med universitet och sjukhus och därmed också med sjukvårdshuvudmän. Mellanhavandena regleras numera i avtal mellan Landstingsförbundet. berörda industrier och berörda läkare. Socialstyrelsen godkänner alla planer för klinisk prövning och kontrollerar alla kliniska prövningar. Apoteksbolaget har monopol på handeln med läkemedel i landet. Detta utgör en mycket effektiv kontroll och spärr i fråga om marknadsföringen. Jag föreställer mig att motionärerna inte vill ompröva detta monopolförhållande och återgå till det gamla privata systemet att sälja läkemedel. Inga Lantz talar också om läkemedelsinformationen, den kommersiella informationen, och statens ”motinformation” och resurserna för denna. Jag tror inte att man kan uppleva statens information på läkemedelsområdet som en motinformation. Tvärtom sker läkemedelsinformationen — framför allt efter tillkomsten av läkemedelsinformationsrådet — i ett väl utvecklat och väl fungerande samarbete mellan det statliga organet, läkemedelsavdelningen, Apoteksbolaget, berörda forskare, industrier, universitet, högskolor och farmakologer — alltså de människor hos vilka kunskapen finns. Det är naturligtvis genom ett utvecklat samarbete mellan alla de olika myndigheter och instanser som sitter inne med kunskaper som vi får en effektiv information.

Inga Lantz frågar om det blir bättre därför att det finns flera olika läkemedel, flera olika kanyler, flera olika sorters sjukvårdsmateriel att välja på. Jag kan i alla fall försäkra Inga Lantz om att det säkert blir billigare. Ett samhälle med öppen och fri konkurrens tvingar nämligen fram effektivitet och billigare produkter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Jag vill ge utskottets talesman Anita Bråkenhielm en eloge för en bred och bra redogörelse för vad utskottet har behandlat och tagit ställning till. Det betyder inte att jag är nöjd med svaret, utan jag vill än en gång kommentera ett par frågeställningar. Den första frågan gäller eventuell återanvändning av läkemedel som finns i obrutna förpackningar. Jag tror att om man skiljer ut just den typen av läkemedel, skall det inte vara någon större svårighet för apoteken att återanvända en stor mängd av de läkemedel som allmänheten återlämnar. Det finns mediciner som inte är känsliga då det gäller hygien och hållbarhet. De förekommer ofta i sådana förpackningar att känsligheten i det närmaste elimineras. Det gäller här en ekonomisk fråga. Den andra delen är en miljöfråga. Det gäller de läkemedel som finns i hemmen, och som används av andra än de är utskrivna till. Detta är egentligen en stor fara. Det är inte säkert att de läkemedlen är lämpliga att använda mot åkommor dessa andra sjuka har. Man borde på alla sätt få allmänheten att bli mera motiverad att återlämna läkemedlen till apoteken. Därför har vi i vår motion föreslagit den enkla åtgärden att en etikett skulle klistras fast på alla medicinförpackningar med uppmaningen att återlämna överbliven medicin till apoteken. Det är en mycket enkel åtgärd. Förmod ligen är den åtgärden alltför enkel för att utskottet skall kunna ta konkret ställning till ett sådant yrkande. Jag tycker dock att förslaget är så värdefullt att det måste gå vidare i något annat sammanhang. Jag får försöka andra utvägar för att få denna enkla åtgärd med etiketter på våra medicinförpackningar vidtagen. I övrigt har jag i mitt tidigare anförande sagt att jag eventuellt återkommer med en ny motion i det här ärendet.
Herr talman! Jag kan konstatera att Anita Bråkenhielm — jag hade i och för sig inte väntat något annat heller — har en väldigt stor tilltro till läkemedelsföretagen. Jag talade om vpk:s förstatligandekrav. Det kravet är en förutsättning för att man skall kunna öka kontrollen, få en ökad information, en förbättrad marknadsföring m.m. Vi ser detta som en principfråga från vpk:s sida. Vi tycker att det är fel att enskilda företag, enskilda människor. skall kunna göra sig grova vinster på människors ohälsa, sjukdom och behov av vård. Det förhållandet att läkemedelsindustrin, liksom andra privata industrier, drivs av jakten efter vinst leder till stora risker och nackdelar både för patienter och för samhället i stort. Det är den faran vi vill varna för. Vi menar att samhället måste få mer kontroll över tillverkning, information osv. Vi tycker inte att de åtgärder som hittills har vidtagits. och som redov i betänkandet, är tillräckliga. Det skall råda en fri och öppen konkurrens, säger Anita Bråkenhielm. Det är symtomatiskt för moderaterna att man säger så. Jag tycker att det är allvarligt att säga så när det handlar om läkemedel. Jag tycker att man måste ställa helt andra krav på företag när det handlar om bot mot sjukdom, människors hälsa och välfärd. Jag hade nog tänkt mig något mer blygsamt än att vi skall ha en fri och öppen konkurrens också när det gäller läkemedelsframställning. deras marknadsföring osv. Det behövs många olika preparat av läkemedel och många olika förbrukningsartiklar inom sjukvården, säger Anita Bråkenhielm. Jag är inte säker på det. Tvärtom tror jag att man kanske skulle få fram bättre och ofarligare preparat, om man hade en mindre flora av preparat och inte dessa otaliga. För att kunna komma dithän krävs det faktiskt ett förstatligande av hela den här industrin. Det är ett gammalt vpk-krav. Det var också ett socialdemokratiskt förslag någonstans för länge sedan, som man nu har tappat bort. Redan förra gången vi debatterade detta ämne klagade jag på att socialdemokraterna inte var med i debatten. Jag klagar på det nu också. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till vpk-motionen 639.

Herr talman! Först till Inga Lantz. Vi har statliga läkemedelsföretag i landet. De arbetar f. n. på samma sätt som de privata. De tvingas sälja sina produkter i konkurrens och marknadsföra sina produkter på samma sätt. Vi har däremot ett statligt monopol på inköp och försäljning, vilket jag menar utgör en mycket effektiv kontroll. Vi har dessutom en mycket väl utbyggd kontroll av kvalitet på läkemedel genom socialstyrelsens läkemedelskontroll. Inga Lantz och jag har olika syn på samhället. Det får vi acceptera. Jag tror fortfarande på att konkurrens befrämjar effektivitet. Inga Lantz gör det inte. Därvid får det bli. Jag skulle också vilja säga ett par ord till Rune Ångström angående ytterligare föreskrifter på läkemedelsförpackningen. Detta har diskuterats, men det finns faktiskt ett praktiskt problem, nämligen frågan om hur mycket information som får plats och fortfarande kan vara läslig på en etikett och en läkemedelsförpackning. Vi har nya problem, t.ex. behovet av tvåspråkiga etiketter för våra invandrare. Det finns vissa uppgifter om förvaring m.m. som måste stå på etiketten. Där måste också stå substansens namn, namn på patienten och ordination. Redan i dag kan det vara stora problem att få plats med informationen på läkemedelsförpackningen. Dessutom skulle jag vilja tillägga att det skulle vara psykologiskt felaktigt att skriva på läkemedelsförpackningen: Lämna tillbaka det som blir över! Läkemedel skall nämligen ordineras i en sådan mängd att de skall användas till slut. Däremot måste det på något sätt talas om att läkemedel som ändå av någon anledning blir över skall återlämnas till apoteket. Det menar jag bör ske i apotekens allmänna informationsspridning till allmänheten. Så sker också. Det har ju också visat sig att en mycket stor del av de icke använda läkemedlen verkligen återlämnas till apoteken. Denna information har alltså gått fram. Jag tror däremot inte — det gör inte heller utskottet — att det skulle vara en riktig väg att belasta de ofta mycket små läkemedelsförpackningarna med ytterligare information på själva etiketten.

Herr talman! Gullan Lindblad och jag har i motion 1390 hemställt om ändrade regler för behörighet som elinstallatör. Vi gör det med vetskap om vilka bekymmer dessa regler vållar både företag och yrkesutövare. När man ute i det praktiska livet försöker tillämpa och uppfylla myndigheters bestämmelser och krav, går man inte gärna på undantagen, utan man försöker att följa huvudreglerna. Av svensk författningssamling, SFS 1975:967, samt statens industriverks författningssamling, SIND-FS 1976:2, framgår att huvudregeln torde vara att för tillverkning av anläggningsdel krävs behörig installatör i tillverkningskedjan för godkännande av de produkter som skall användas i Sverige. I fråga om behörighetsgrad, allmän behörighet eller begränsad behörighet är det då naturligt att endast allmän behörighet duger när det gäller seriösa företag med tillverkning av det mesta som kan tänkas inom starkströmsområdet. Begränsad behörighet ger en känsla av temporär karaktär och medför också svårigheter vid byte av arbetsuppgifter. I fråga om kvalificering för yrkesman i och för behörighet som elektrisk installatör vill man helst tillämpa någon av huvudreglerna. Undantagsreglerna är man tacksam för, men det har knappast kvalitetsstatus att permanenta aktiviteterna på undantagsregler, som tillämpas av industriverket, tydligen enligt egna icke publicerade regler. Det torde vara svårt, herr talman, att planera personalrekrytering baserat på undantagsregler. SIND anför att under 1980 16 högskoleingenjörer och 208 gymnasieingenjörer har meddelats allmän behörighet. Jag vill komplettera statistiken, herr talman, med att 91 nyanställda ingenjörer under detta år, i ett elföretag, hade ingen behörighet. I vår motion har vi föreslagit ett nytt huvudalternativ för kvalificering för behörig installatör. Med förslaget avses att utöka insikten om kraven på elektrisk installation i fråga om person-, brand-, explosionsoch funktionssäkerhet samt hänsynstagande till elleverantör. Ingenjörer med perspektiv på sin egen utbildning har till mig sagt att utbildningen i säkerhetsfrågor väl kunde ha varit mera omfattande — därför förslaget i vår motion om studier av säkerhetsföreskrifter. Som alternativ till den långa och i utbildningshänseende oplanerade praktiktiden föreslås systematiskt genomtänkta laborationer. Att genom lång praktiktid ha inövad färdighet och produktivitet har principiellt inget med säkerhet att göra. Jag är övertygad om, herr talman, att installatörer, kvalificerade enligt motionens förslag, skulle bli mera eftersökta än övriga kategorier. Det är därför förståeligt att remissyttrandena från Sveriges arbetsledareförbund, Svenska elektrikerförbundet och SIND:s samrådsgrupp är negativa. De känner måhända sitt revir hotat. Med nuvarande bestämmelser känner sig den kunnige och ansvarskännande ingenjören beskuren i sitt arbete genom behörighetsfrågan. Det finns för honom inget sätt att avlägga bevis för sin lämplighet som behörig installatör. Vi ser nästan dagligen annonser från elverk och kraftverk, som söker driftsingenjörer med installatörsbehörighet. Dessa poster är stängda för alla ingenjörer, som har gått den normala utbildningsvägen. Vi torde alla vara överens om att det vore förspilld ingenjörskraft, om dessa skulle spika kulokabel 3-5 år för att uppnå behörighet. Verkstadsindustrin och kraftverken är inte heller betjänta av detta. Vi anser, och många med oss, att gällande bestämmelser är föråldrade i förhållande till det utbildningssystem som vi har i samhället i dag. Eftersom man från SIND:s sida har utlovat vissa ändringar i bestämmelserna för begränsad behörighet, vill vi avvakta och se hur dessa utfaller vid den praktiska tillämpningen. och jag avstår därför från att yrka bifall till vår
Herr talman! Näringsutskottet har i sedvanlig ordning behandlat denna motion. Vid behandlingen var det ju naturligt att utskottet fäste mycket stort avseende vid det uttalande, den analys och den slutsats som det behöriga ämbetsverket kommit fram till. Det behöriga ämbetsverket är statens industriverk. Statens industriverk har behandlat motionen i en samrådsgrupp som heter Tillämpningsbestämmelser till elinstallatörsförordningen. I den gruppen ingår företrädare för statens elektriska inspektion, konsumentverket, Svenska elverksföreningen samt berörda arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. De har enhälligt motsatt sig de ändringar som begärs i motionen. Det är med andra ord, herr talman, en utomordentligt tung remissinstans, fylld av sakkunskap, som ligger bakom detta avstyrkande. Ett tungt industriverket när man säger att motionärernas förslag till ändring av behörighetsreglerna skulle innebära att högskoleingenjörer och gymnasieingenjörer skulle få allmän behörighet utan att ha någon som helst praktisk arbetslivserfarenhet från de arbeten som behörigheten omfattar. Det är ju så i arbetslivet att man, framför allt när det gäller mer komplicerade vägande argument i detta sammanhang framförs också av arbetsuppgifter, förutsätter att vederbörande har andra kunskaper än rent teoretiska bakom sig, att han alltså har en del praktiska kunskaper. I detta sammanhang är det enligt utskottets uppfattning mycket vanskligt att ge behörighet i den här omfattningen till människor som inte har någon praktisk arbetslivserfarenhet. Industriverket framhåller också beträffande rekryteringssvårigheterna, som motionärerna pekar på, att man i stor utsträckning kan undvika dem om gällande möjligheter att ansöka om s.k. begränsad behörighet utnyttjas. Verket slutar med att tala om att man överväger att göra ett tillägg till tillämpningskungörelsen så att den möjligheten klarare framgår. Mot denna bakgrund och med dessa argument har utskottet enhälligt avstyrkt motionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är faktiskt så inom de flesta områden där det krävs behörighet eller legitimation, att man kan avlägga prov och på det sättet visa sina kunskaper och få behörighet. Det är märkligt att man inte kan göra det på detta område. De risker som man befarar är mycket väl kartlagda. Därför går det att genom laborationer få fram hur en person behärskar sin uppgift. Jag ser det som en tröghet i tankegången, en alltför liten kreativitet hos samrådsgruppen, när den inte kan ta till vara de erfarenheter som finns. Att sedan Arbetsledareförbundet och Svenska elektrikerförbundet säger nej är förståeligt — deras monopol är direkt hotat. Men jag förstår mindre samrådsgruppen, som inte kan ta till vara de erfarenheter som finns på detta område.
Herr talman! Att man i dessa i vissa stycken mycket vanskliga sammanhang skulle ge sig in på att bara ha laboratorieförsök som bakgrund när man släpper ut människor i praktiskt arbete verkar litet väl halsbrytande. Lika halsbrytande tycker jag det är att beskylla den grupp i vilken ingår företrädare för statens elektriska inspektion. konsumentverket etc. för att sakna kreativitet. Jag tror att Margareta Gard är ensam om den uppfattningen.
Herr talman! Jag tror inte att jag är så ensam om den uppfattningen bland sslar med sådana här saker. Man kan ge begränsad behörighet till teknikerna, och det gör man. De får rätt att kontrollera de svårare, komplicerade delarna. Men den enklare delen låter man montörerna kontrollera. Det är här vi vill att teknikerna skall få ökade kunskaper så att de får behörighet att kontrollera hela arbetet. Att denna uppdelning finns är jag inte säker på att alla är medvetna om.

Herr talman! I december 1980 hade jag en interpellationsdebatt här i kammaren med handelsministern. som då hette Burenstam Linder. Interpellationen behandlade just frågan om internationella karteller och tog som sin utgångspunkt det nya material som hade framlagts om den internationella elektriska kartellen. Om man gör, som jag har gjort, en ny genomläsning av den debatten, är det tre saker som framträder väldigt tydligt: 1. Den dåliga kunskap som finns hos regeringen och övriga myndigheter om omfattningen av svenska företags medverkan i internationella karteller. 2. Den dåliga kunskap som finns om konsekvenserna för Sverige av svenska företags deltagande i internationella karteller. 3. Obenägenheten hos regeringen att vilja vidta några åtgärder, riktade mot de internationella kartellerna, för att begränsa och om möjligt helt avskaffa deras negativa verkningar och helst också kartellerna själva. Näringsutskottets betänkande nr 2, som vi nu skall diskutera, är naturligtvis samvetsgrant gjort som vanligt. Men det präglas ändå av samma tre brister som fanns i dåvarande handelsministerns svar. Obenägenheten att ingripa är ännu mera slående hos näringsutskottet än den vart.o.m. hos den förre, moderate handelsministern. Jag undrar hur de partier som har dikterat det här utlåtandet, till vilka hör bl.a. socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet, kan motivera denna negativa inställning till kampen mot de internationella kartellerna.

Varför är det inte meningsfullt att söka begränsa de negativa effekter som uppstår genom internationella karteller? Jag väntar på en förklaring från utskottets talesman. Vi har från vår sida, om det är detta som är utskottets mening, naturligtvis ingenting emot att man arbetar för internationella överenskommelser, något som också tas upp i vpk-motionen i fråga. Men det kan ju inte på något sätt stå i motsättning till nationella åtgärder, som de olika staterna vidtar. Jag kan som ett exempel nämna att rätt nyligen har det antagits en ny lagstiftning i Västtyskland just om internationella karteller. Denna lagstiftning gäller oberoende av om kartellerna har verkningar inom Västtyskland eller inte. Den gäller alltså också i de fall när man inte kan bevisa verkningar på den inhemska marknaden. Bakgrunden till vpk-motionen, som är en av de tre motioner som det här utskottsbetänkandet behandlar, är det nya material som har tagits fram av det amerikanska representanthusets kommitté för mellanstatlig och utrikes handel om den internationella elkartellen och som kom för något år sedan. Det kan vara lämpligt att repetera något av det material som finns i denna utredning. IEA bildades 1930. År 1944 förklarades den olaglig i USA, och de amerikanska medlemmarna tvingades gå ur kartellen. År 1977 och sannolikt även i år bestod kartellen av 55 medlemsföretag. Det finns tio olika underavdelningar för t.ex. ångturbiner, ångturbindrivna generatorer, vat Det svenska storföretaget ASEA uppges ha blivit medlem i IEA omkring årsskiftet 1937-1938, när de tyska storföretagen inom elbranschen dominerade kartellen. År 1977 var ASEA medlem i sex av de tio varusektionerna. ASEA:s dotterföretag Stal-Laval var registrerat som medlem i tre av de fyra övriga sektorerna och Bofors-NOHAB och KaMeWa i den sista. Både Wallenberggruppen och Johnsongruppen, som tillhör de största finansgrupperna i Sverige, deltar alltså i den här internationella kartellen. Vad gör kartellen i fråga? Liksom alla andra karteller försöker IEA bereda sina medlemmar så goda villkor, dvs. så höga vinster, som möjligt. Allmänt talat kan man säga att IEA ställer sig följande uppgifter: 1. Att reglera och fördela marknaden för tung elektrisk utrustning. 2. Att centralt dirigera anbudsgivning. 3. Att kompensera medlemsföretag som icke erhåller order. Marknadsandelarna för de olika medlemsföretagen är i flera sektioner mycket exakt fastställda vid 100-dels procent. Som exempel kan anföras sektionen för vattenturbindrivna generatorer, där svenska ASEA tilldelats 21,25 20. När det gäller utrustning för valsverk har ASEA 13,7 96, osv. Kartellen är enligt sina egna dokument giltig för ”alla länder i världen”. Men de deltagande bolagens hemländer betraktas som exklusiva marknader för de inhemska företagen, enligt de uppgifter som brukar tas fram. Det finns också för de olika företagen traditionella inflytandesfärer. Den gemensamma marknaden, som delats upp enligt noggrant angivna marknadsandelar, består huvudsakligen av länderna i tredje världen. Det är där överpriser tas ut, som uppskattas till 15 å 25 26 på priset enligt en blygsam och i ordets egentliga mening moderat beräkning. Det är alltså framför allt länderna i tredje världen som drabbas av den internationella kartellen, och det är på denna punkt — verkningarna i tredje världen av internationella karteller — som det allra mest graverande materialet finns. Alla partier i Sverige brukar ju betona sin vilja att stödja utvecklingen i tredje världen och utjämna klyftorna mellan de rika och de fattiga folken. Men kan vi bli trodda, om vi samtidigt tillåter svenska företag att som medlemmar i exempelvis den internationella elektriska kartellen utplundra folken i tredje världen på det sätt som påvisas i den amerikanska rapporten? Krävs inte åtgärder för att göra slut på denna utplundring? Det är den fråga vi framför allt ställer. Nu har det gjorts en särskild utredning av statens prisoch kartellnämnd, vilken också finns refererad i utskottsbetänkandet. Denna utredning ger inget särskilt nytt utöver den amerikanska utredningen. Men vad som nu presenteras i redogörelserna på olika håll är något motsägande. Man har i SPK:s utredning funnit att Sverige fr.o.m. den 1 juli 1975 ”undantagits från det geografiska område inom vilket för sektion W Vattenturbiner gällande regler äger tillämpning”. Tidigare har det alltid sagts att medlemsföretagens hemmamarknader hela tiden skulle ha varit undantagna. Så har tydligen inte varit fallet, eftersom den här regeln sägs ha upphört att gälla den 1 juli 1975. Men varför har man då inte ingripit hårdare mot en kartell som tydligen har gällt också den svenska marknaden i fråga om en så viktig och dyrbar produkt som vattenturbiner? Man får det intrycket när man läser SPK:s utredning att den internationella elektriska kartellen inte längre är något problem för Sverige. Men SPK har bara undersökt de konkurrensbegränsande verkningarna på den svenska marknaden. Man påpekar uttryckligen att man inte har undersökt andra delar av dess verksamhet. I utredningen säger man så här: ”SPK:s utredning har således inte avsett att belysa om och i vilken omfattning de svenska företagen inom ramen för IEA deltagit i konkurrensbegränsande samverkan vid försäljning av elektrisk uttrustning till exportmarknader.” Allt det övriga som avslöjats om IEA finns alltså kvar. Låt mig ge några exempel.

Det är alltså fråga om en ren anbudskartell. Samma fyra företag är medlemmar av sektioner som har regler om kvoteller fördelningssystem, vilket alltså innebär att man i förväg fördelar orderna på de deltagande företagen. Samma fyra företag är medlemmar i sektioner som har bestämmelser om kompensationsbetalningar till förlorande företag, dvs. de svenska företagen är med och betalar till sådana företag av de övriga 55 som inte får affärerna i fråga. I gengäld skall de också få kompensation av andra företag som lyckas sno hem en affär. ASEA AB, Bofors-NOHAB och KaMeWa AB är medlemmar i sektioner som har medgivit och antagit instruktioner för hur sekreteraren skall förfara för att samla medlemmarna innan dessa avger anbud. Sekreteraren samlar alltså berörda medlemmar innan han fastställer vilka som skall ha ett visst anbud och hur mycket man skall ha. ASEA är slutligen medlem i sektioner som har poolarrangemang, som det heter. Syftet är att bestraffa företag som lämnar för låga anbud. Ett företag som gör det får böta till något av de fem bankkonton som IEA har i en stor bank i Schweiz. Detta är alltså vad som fortfarande kvarstår och som var och en kan läsa i den utredning om IEA som statens prisoch kartellnämnd har färdigställt. Vilka verkningar har nu allt detta? Ja, det har återverkningar dels på Sverige, dels och framför allt på länderna i tredje världen. Verkningarna på Sverige har naturligtvis inte upphört bara därför att reglerna för vattenturbiner sektion W har upphört att gälla den svenska marknaden efter 1975. Om svenska företag är medlemmar i en sådan här stor kartell, som arbetar på det sätt som jag tidigare har gett exempel på, är det självklart att deras fastställande av pris och fastställande av vilka företag som får ta olika order ute i världen osv. har direkt inverkan på förhållandena i Sverige. Det är helt obestridligt och kan av ingen förnekas. Det finns uppgifter i skriftväxlingen mellan Vattenfall och SPK rörande priser och anbudsförhållanden på vattenturbiner under de senaste fem åren. I vpk-motionen omnämner vi detta material. Denna kartell har vidare ett mycket negativt inflytande på den ekonomiska utvecklingen i länderna i tredje världen, som genom kartellens verksamheter tvingas betala höga överpriser på tungt elektriskt material. I denna utplundring av tredje världen deltar de fy änkande har Förenta nationerna för ungefär ett år sedan antagit en kod om principer och regler för kontroll av konkurrensbegränsningar. Det är naturligtvis bra. Men en sådan kod får ju inte stanna på papperet. Vad omfattar denna kod? Jag citerar ur en föredragningspromemoria inom näringsutskottet som sammanfattar kodens innehåll: ”Koden har formen av rekommendationer av vissa principer och regler för kontroll av konkurrensbegränsande åtgärder med negativ inverkan på internationell handel, särskilt utvecklingsländernas. I koden räknas olika typer av konkurrensbegränsningar upp som företag bör avstå från att tillämpa, t.ex. prisöverenskommelser vid export och import, anbudskarteller, marknadsuppdelning och olika former av missbruk av dominerande ställning. Koden omfattar alla typer av företag inklusive statsägda. Vissa undantag görs dock för relationer mellan företag som är under gemensam kontroll. Koden vänder sig även till stater. Reglerna för dessa innebär bl.a. att stater bör anta och tillämpa lagstiftning mot konkurrensbegränsande åtgärder och att stater vid sin kontroll av sådana åtgärder bör ge alla företag en lika behandling.” Måste inte detta, som ju utgör ett högtidligt löfte från de länder som har varit med och antagit den här koden, förplikta till handlingar? Måste inte vad som står i denna FN-kod följas upp av vårt land i form av intern lagstiftning? Självfallet har det varit meningen när man över huvud taget har antagit denna kod inom Förenta nationerna. Annars skulle den ju vara meningslös. Herr talman! Jag vill sammanfatta vad jag nu har sagt: Det är fortfarande att det material som finns i vårt land, hos myndigheter och på annat håll. om internationella karteller och svenska företags deltagande i dem, är mycket bristfälligt. Det är vidare så, att kunskaperna är otillräckliga — vilket har framgått på olika sätt — om verkningarna på den svenska marknaden, och på u-ländernas förhållanden, av svenska företags deltagande i internationella karteller. Vpk har därför begärt en utredning — det är det krav vi ställer i motionen. Vi vill ha ”en parlamentariskt sammansatt utredning med uppdrag att undersöka svenska företags medverkan i internationella karteller och verkningarna inom och utom landet av sådan medverkan samt att föreslå åtgärder för att söka förhindra denna medverkan och för att i internationell skala söka motverka och bryta de internationella kartellernas makt”. Herr talman! Jag tycker att detta är rimliga och nödvändiga första krav i kampen mot de internationella kartellerna. Jag yrkar bifall till motion 392.

Herr talman! Som representant för näringsutskottet ber jag först att få framföra ett tack till Carl-Henrik Hermansson för den blomma som han inledningsvis gav utskottet för dess samvetsgranna arbete — som orden föll. Vi är inte särskilt bortskämda med att utskottet får en sådan uppskattning från dem i denna kammare som av olika anledningar opponerar mot våra betänkanden. Herr talman! Beträffande den centrala punkten i detta betänkande, nämligen synen på karteller — i detta fall speciellt internationella karteller — och monopol, är det nog ganska uppenbart att hela utskottet. med alla där företrädda partier, och vpk har en i grunden likartad inställning, nämligen en negativ inställning, till dessa företeelser. Skall jag tala för mitt parti, centerpartiet, så vill jag starkt understryka att vi i partiprogram och i andra sammanhang under alla år, ända från begynnelsen. kraftigt har reagerat mot monopol av olika slag. Och det, Carl-Henrik Hermansson, gäller både de statliga monopol som är rikligt förekommande och dominerande i de iska länderna och de internationella kartellerna, som finns i de sociali icke-socialistiska länderna. Enligt vår uppfattning är bägge företeelserna lika motbjudande och bör bekämpas. När det gäller de vägar man väljer för att bekämpa företeelserna skiljer sig emellertid medlen. De förslag som vpk lägger fram i motionen och som Carl-Henrik Hermansson har framfört kan icke accepteras av näringsutskottet. Utskottet väljer en annan väg och andra medel. Den svenska konkurrenslagstiftningen bygger som bekant på den fundamentala utgångspunkten att fri konkurrens och fri näringsutövning har övervägande positiva verkningar, eftersom de bidrar till effektivitet och utvecklingsförmåga inom näringslivet. Av den anledningen att man slår vakt om dessa mycket positiva yttringar av den fria konkurrensen har man här i landet också infört lagstiftningen för bekämpande av karteller och monopol. konkurrensbegränsningslagen. Jag misstänker att Carl-Henrik Hermanssons och vpk:s ivriga kamp mot de internationella kartellerna kanske inte har samma utgångspunkt, nämligen att få näringslivet och marknadsekonomin att fungera effektivare, men det är i alla fall vår utgångspunkt. Mot denna bakgrund måste man alltså bekämpa dessa företeelser, och enligt vår uppfattning bör detta ske i de globala, internationella sammanhangen. Utskottet understryker också värdet av att man får en väl fungerande internationell marknad. Bland de företeelser som man i de här sammanhangen har den största anledningen att vända sig mot är anbudskartellerna. Utskottet vill emellertid, precis som förutvarande handelsminister Burenstam Linder gjorde, påpeka att allt inte är hundraprocentigt av ondo. Det finns enligt utskottets uppfattning en del former av samarbete mellan företag som kan befrämja effektiviteten och vara till fördel för just konsumenterna och även för sysselsättningen. Det bör inte vara uteslutet att även internationella överenskommelser som fungerar utan kartelloch monopolbildning kan ha den gynnsamma effekten. Utskottet säger att det inte är meningsfullt att genom ensidiga svenska lagstiftningsåtgärder försöka begränsa de negativa effekter som uppstår av internationella kartellers verksamhet. Carl-Henrik Hermansson tycker att detta är ett obegripligt uttalande av utskottet. Jag förstår inte det. Carl-Henrik Hermanssons fattningsförmåga är ju väl känd i denna kammare som varande mycket skärpt.

Det är ju därför utskottet anser ensidiga lagstiftningsåtgärder vara meningslösa — kanske de t.o.m. får motsatt effekt, om vi börjar med sådana här. Jag vill notera en positiv utveckling, som framgår av den rapport som helt nyligen har kommit från den Gemensamma marknaden, EG. Rapporten är bara några veckor gammal. Där sägs att man från EG:s sida nu kommer att lägga fram förslag om en väsentlig skärpning av reglerna beträffande övervakning av multinationella företag, där de internationella kartellerna oftast brukar återfinnas. Det är en klar och väsentlig skärpning av EG:s attityd. Som Carl-Henrik Hermansson citerade har också Förenta nationerna tagit upp den här saken. Med hänsyn till Förenta nationernas sätt att arbeta är det självklart att man där inte plötsligt kan besluta om exekutiva åtgärder, utan man måste behandla den här frågan steg för steg. Då anser utskottet— och jag tror att vår uppfattning delas av många — att det är ett klart framsteg att man har kunnat förmå Förenta nationerna att fatta beslut om denna kod, vilket bör kunna vara början på en väg som leder till väsentligt skärpta bestämmelser och åtgärder mot de internationella kartellerna. Herr talman! Det finns, som jag nyss nämnde, olika internationella organ som har uppmärksammat den här problematiken. Carl-Henrik Hermansson och jag har nämnt FN-koden. Jag har själv nämnt EG. Även sådana organisationer som OECD och EFTA är inne på de här problemen och skärper gradvis inställningen till de internationella kartellerna.

Det är ett ganska naturligt sammanhang för en sådan uppföljning, som kan göras dels inom en mellanstatlig expertgrupp som arbetar inom FN, dels vid FN-konferensen år 1985, som Carl-Henrik Hermansson här nämnde. När det, herr talman, slutligen gäller frågan om uppgiftsskyldighet för företag som deltar i internationella exportkarteller, har utskottet inhämtat att den frågan prövas inom regeringskansliet vid beredningen av förslagen till ny konkurrensbegränsningslag. Därmed tror jag det finns anledning — och det brukar vara kutym här i kammaren — att avvakta vad som kan komma ut av detta. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt vill jag yrka bifall till näringsutskottets förslag och avslag på vpk-motionen.

Herr talman! Bengt Sjönell framträdde här som talesman inte bara för centerpartiet utan för hela utskottet, alltså även för socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna. Men han talade speciellt som centerriksdagsman, och då kan jag sammanfatta hans inställning — som tydligen också är centerpartiets — på följande sätt: 1. Centerpartiet har en negativ inställning till monopol och internationella karteller. 2. Men alla karteller är inte av ondo. 3. Vi bör inte göra något åt kartellerna, därför att Sverige är ett för litet land. Vad skall man säga om denna inställning? Det finns olika sätt att karakterisera den. Det är en inställning på det ideologiska planet men som väjer för politisk handling. Nu säger Bengt Sjönell att näringsutskottet inte vill ha några sådana ”halsbrytande plötsliga åtgärder” som vpk har föreslagit i sin motion. Men, snälla Bengt Sjönell, vad är det vpk har föreslagit? Jo. vi har föreslagit att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning med deltagande av samtliga politiska partier för att undersöka de internationella kartellerna och naturligtvis speciellt dem som svenska företag är medlemmar i. Det här är faktiskt första gången som jag hört någon från kammarens talarstol beteckna tillsättandet av en statlig utredning som en ”halsbrytande plötslig åtgärd”. I varje fall vet vi ju att statliga utredningars arbetssätt inte brukar vara av den arten att det kan karakteriseras som halsbrytande och plötsligt. Jag tycker att näringsutskottet fullständigt struntar i att följa upp den inställning som utskottet inledningsvis mycket högtidligt bekänner sig till och som Sverige också har bekänt sig till i Förenta nationerna. Vi har varit med om att anta denna kod och vi skryter med att vi har spelat en aktiv roll, men vi villinte göra någonting för att förverkliga den i det samhälle där vi lever. Man kan ju också kalla detta för hyckleri, om man vill välja en mindre vacker term, men en term som jag tycker i det här sammanhanget är passande. Varför skulle vi inte kunna göra något? Jo, vi är som David mot Goliat, sade herr Sjönell. Vi är så små. I andra sammanhang skryter vi här i Sverige i dessa dagar över att vi är som en god och ståndaktig David. Varför kan inte det gälla också i kampen mot de internationella kartellerna, Bengt Sjönell?
Herr talman! Nu framträder Carl-Henrik Hermansson med en ovanligt ödmjuk framtoning. Vpk har inte föreslagit några plötsliga åtgärder — man har bara helt stillsamt begärt en utredning. Nu har vi väl det intrycket att det som sägs i skilda frågor av Carl-Henrik Hermansson — han fungerar väl i praktiken inte som partiledare numera men han har ju varit det — uttrycker vpk:s uppfattning. I sitt inledande anförande frågade Carl-Henrik Hermansson, kanske retoriskt: Varför vidtas inte några lagstiftningsåtgärder från svensk sida, när nu FN fattat beslut om den här koden? Meningen med FN-koden är väl ändå att den skall följas upp av åtgärder från den enskilda nationerna? Jag fattade faktiskt Carl-Henrik Hermansson så, att han ville ha till stånd en aktivitet, att han ville att det skulle vidtas åtgärder ganska omgående. Men det är kanske så att Carl-Henrik Hermanssons åsikter, som han uttryckte dem från talarstolen, inte återspeglas i motionen? Vi brukar ta ad notam vad som sägs i talarstolen, och det gjorde jag också i detta fall. Jag tycker Carl-Henrik Hermansson skall hålla sig för god för att prata om hyckleri när han debatterar med meningsmotståndare. Det kliar i fingrarna att anföra exempel av motsatt slag, men jag skall hålla mig för god för det. C.-H. Hermansson sade att centerpartiet säger att alla karteller skall bekämpas men att alla karteller inte är av ondo. Det är en glidning i tolkningen av vad jag har sagt. Jag har sagt att de internationella samverkansavtalen enligt utskottets uppfattning inte alltid är av ondo — de kan ha gynnsam verkan också på både produktion och sysselsättning. Jag vill erinra Carl-Henrik Hermansson om att det finns en lag som heter konkurrensbegränsningslagen. Enligt den skall noggrant prövas om karteller har skadlig verkan. Man förutsätter med andra ord redan i den svenska lagstiftningen att det finns sådana sammanslutningar som inte har skadlig verkan. Låt mig sedan fråga jag också, Carl-Henrik Hermansson: Är monopol och karteller alltid av ondo? Hur är det med monopolen i de socialistiska länderna? Är de bara positiva och fina, eller har de möjligen också skadlig verkan?
Herr talman! Det hade möjligen legat närmare till hands för Bengt Sjönell att fråga mig om statliga monopol i Sverige — är det statliga spritmonopolet av ondo eller av godo, är det statliga tobaksmonopolet av ondo eller av godo, är övriga statliga monopol bra eller dåliga? Den frågan skall jag gärna diskutera med Bengt Sjönell någon dag. Men då får vi också utvidga debatten litet och diskutera de faktiska kartelloch monopolförhållanden som existerar exempelvis på jordbrukets område — är de av ondo eller av godo? Är det bra när jordbrukets föreningsrörelse skaffar sig monopol på produktion och försäljning av vissa produkter — det finns ju aktuella fall att diskutera där. En sådan allmän debatt om monopolismen tar jag gärna med Bengt Sjönell. För dagen diskuterar vi emellertid de internationella karteller som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 2. Jag vill gärna erinra Bengt Sjönell, som var tveksam om mina avsikter, om att vad utskottet har att behandla och ta ställning till naturligtvis är den motion som föreligger. Vad man konkret har att ta ställning till är det motionsyrkande som finns. Och det gäller just, vilket Bengt Sjönell kan läsa själv, tillsättandet av en parlamentariskt sammansatt utredning med vissa bestämda uppgifter. Det var det förslaget som Bengt Sjönell tydligen fann så halsbrytande att näringsutskottet för ingen del kunde gå med på det. Jag är förvånad över att man inte ens vill gå med på en sådan elementär och enkel åtgärd som att i en offentlig utredning ge ordentlig belysning av de internationella kartellerna och av deras verkningar på den svenska marknaden men framför allt för tredje världens länder. Det tycker jag är ett minimikrav. Vad som har kommit fram i debatten om den internationella elektriska kartellen och övriga karteller understryker det rimliga i det motionskrav som vpk här har ställt.
Herr talman! När det gäller motionsyrkandet upprepar jag att Carl-Henrik Hermansson från talarstolen tydligen drog en konsekvens av sitt eget yrkande sådant det skulle te sig i praktisk gärning. Men det förnekade han nu i sitt andra debattinlägg. Man skall alltså inte göra som han sade — med hänsyn till FN-kodens antagande inskrida med åtgärder i den fråga han nämnde. Nu skall vi i stället hålla oss till det stillsamma yrkandet om utredning. Vi har från utskottet förklarat varför vi anser det vara obehövligt med en utredning. Det finns ingen anledning att dra ut på debatten genom att upprepa detta, utan jag hänvisar till vad utskottet därvidlag har sagt. Carl-Henrik Hermansson valde att inte svara på min fråga om statliga ället svarade monopol i socialistländer kan anses vara skadliga eller inte. I s han på någonting annat. Det tycker jag är ganska typiskt. Vi är vana vid den sortens svar på den sortens frågor. Jag vill bara säga att svenska karteller prövas i demokratisk ordning av svenska organ, som heter näringsfrihetsombudsmannen, SPK, marknadsdomstolen etc. Jag är inte säker på att de av mig omnämnda statsmonopolen underkastas samma demokratiska prövning. Men vi kan mycket väl ta den debatten i ett annat sammanhang. Detta var bara en fråga som jag ställde, och jag fick inget svar.
Herr talman! Jag diskuterar gärna med Bengt Sjönell de företeelser som han här är mest intresserad av. Men jag kan faktiskt mycket väl replikera att det är vanligt att borgerliga talesmän går över och diskuterar en helt annan fråga än den som står på dagordningen. De tror att de därigenom kan slippa undan en debatt om det faktiska problem som skall diskuteras. Vad detta Nr 18 utskottsbetänkande och motionerna handlar om är de internationella kartellerna. Vad sedan gäller vad jag har sagt från talarstolen kontra yrkandet i vpk:s motion, så tror jag inte att Bengt Sjönell är obekant med min inställning, som jag konsekvent har hållit fast vid från den första tidpunkt då vi råkade möta varandra. Det är länge sedan vi hade vår första debatt i en skolförening. Jag har följt samma politiska linje sedan dess. Jag är socialist, medan Bengt Sjönell har en annan politisk inställning. Det är själva förutsättningen för debatter mellan oss. Och jag är naturligtvis tacksam för denna skillnad. Men här gäller det alltså att ta ställning till motionens yrkande. Det är vad näringsutskottet har att göra. Och man skall inte trolla bort korten, Bengt Sjönell, genom att säga att jag från talarstolen har uttryckt att jag vill vissa bestämda saker. Det är alldeles självklart att man från talarstolen kan tala om annat än det som står i ett motionsyrkande när det gäller vad man långsiktigt vill. Men det är inte det som näringsutskottet har haft att bedöma, utan det är det konkreta yrkandet om en parlamentarisk utredning. Och det är detta som utskottet säger nej till, även socialdemokraterna i utskottet, vilket förvånar mig.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig vad som kan göras för att behålla den angelägna service som apoteket i Dalarö utgör.

Lilly Bergander har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att trygga servicen i anledning av indragningen av apoteket i Dalarö. Inga Lantz har, mot bakgrund av nedläggningen av apoteket i Dalarö, frågat mig hur jag ser på nedläggning av apotek i glesbygdsområden och vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att trygga servicen av läkemedel. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Apoteksbolaget är alltså ett självständigt bolag, som faller under aktiebolagslagen. Det är därför inte möjligt för regeringen att ingripa i bolagets skötsel eller ompröva bolagsstyrelsens beslut. I avtalet mellan staten och Apoteksbolaget står bl.a. att bolaget bestämmer i vilken utsträckning apotek och andra försäljningsställen för läkemedel skall finnas och var de skall vara belägna. Vid avvägning av försäljningsställenas utformning och placering skall bolaget, enligt avtalet, eftersträva en god service till allmänheten och sjukvårdens organ. Bolaget förbinder sig i avtalet att i sin verksamhet följa de allmänna riktlinjer för verksamheten som dragits upp vid riksdagsbehandlingen av frågan om ny organisation av läkemedelsförsörjningen m.m. . Det åligger bolaget att svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålls i landet. Verksamheten skall därvid bedrivas så, att möjligheterna att utnyttja läkemedelsutvecklingens resultat främjas samtidigt som så låga läkemedelskostnader som möjligt upprätthålls. Även om regeringen alltså inte kan lägga sig i eller ändra Apoteksbolagets beslut, vill jag ändå med anledning av frågorna säga följande. I samarbete med sjukvårdshuvudmännen har ett stort antal nya apotek öppnats i anslutning till vårdcentraler på platser där apotek tidigare inte har funnits. Under perioden 1971-1980 öppnades 135 nya apotek. Under samma tid har 26 apotek lagts ned, dels genom sammanslagningar, dels genom stängningar av små apotek på mindre tätorter utan eller med begränsad läkarservice. Nettoökningen har sålunda varit 109 apotek eller 18 96. Av nyetableringarna har drygt 20 96 skett i den norra sjukvårdsregionen, medan befolkningen där utgör endast drygt 10 96 av landets totala folkmängd. Planerna för den närmaste femårsperioden innebär samma ökningstakt. Enligt Apoteksbolagets praxis inrättas ett konventionellt apotek vid en beräknad expeditionsvolym av minst 20 000 läkarordinationer per år. Vid Dalarö apotek expedierades under de senaste åren ca 5 000 recept per år, vilket motsvarar drygt 3000 kunder. Antalet expedierade recept vid apoteket i Dalarö understiger sålunda avsevärt Apoteksbolagets normer. Dalarö har f. ö. ingen egen vårdcentral utan endast en filialmottagning till vårdcentralen i Handen, där ett apotek också finns. Filialmottagningen är Öppen en viss tid en dag i veckan och under sommaren i regel ytterligare en dag i veckan. Enligt vad jag vidare har inhämtat har den ansvarige sjukvårdshuvudmannen, Stockholms läns landsting, ända sedan år 1978 varit informerad om att det saknas underlag för ett apotek i Dalarö. När Apoteksbolaget den 27 april 1981 beslöt att lägga ned apoteket i Dalarö hade landstinget inte något att erinra i ärendet. Först den 9 september 1981, fyra dagar före apotekets stängning, agerade landstinget i frågan, men det var utifrån främst näringspolitiska synpunkter. é Apoteksbolaget har också samrått med socialstyrelsen om nedläggningen av Dalarö apotek. Inte heller socialstyrelsen, som är den högsta tillsynsmyndigheten för hälsooch sjukvården, har haft något att erinra mot att apoteket i Dalarö ersätts med ett apoteksombud. Med denna lösning har socialstyrelsen ansett att servicen kommer att ligga på en tillfredsställande nivå. Glesbygdens läkemedelsförsörjning på orter utan apotek baseras på de s.k. apoteksombuden. Ca 1 500 sådana ombud finns f. n. i landet. Bolaget har utvecklat apoteksombudens service genom att successivt förse merparten av dem med ett sortiment av de viktigaste receptfria läkemedlen. Leveranser av receptbelagda läkemedel till kunder som bor mer avlägset från apotek och apoteksombudet sker fraktfritt. Det gäller kunder som bor mer än två mil "från apotek eller en mil från ombud. Ca 100 000 sådana paket avsänds varje år. Inrättandet av apoteksombud har också fått en regionalpolitisk betydelse. I många fall har det bidragit till att dagligvarubutiker har överlevt i glesbygder. Jag vill i detta sammanhang framhålla att det givetvis är angeläget att apoteksservicen fungerar tillfredsställande i både glesbygdsoch tätortsområden. Så sker också, enligt min mening. Till Birgitta Rydle vill jag till sist säga, att frågan om kommunal förlusttäckning till Apoteksbolaget för olönsamma apotek helt har legat utanför de förutsättningar som angavs i proposition 1970:74 om läkemedelsförsörjningens organisation.

Herr talman! Också jag ber att få tacka statsrådet Ahrland för interpellationssvaret. Det är väl få frågor som lokalt har tilldragit sig ett så stort intresse som just frågan om nedläggningen av Dalarö apotek. Trots löften om åtgärder för att bibehålla en levande skärgård har allmänheten nu fått ett påtagligt bevis på att sådana löften kan vara nog så ihåliga. Det är därför inte så förvånande att apoteksnedläggningen engagerat så många och så djupt. Man uppfattar det som en signal från statsmakternas sida om att de strikt affärsmässiga bedömningarna går före de humanitära och att man stirrar sig blind på bara en liten del av det hela. Ingen ansvarig tycks på allvar ha satt sig in i hela vidden av apoteksnedläggningens konsekvenser. Ingen ansvarig tycks ha gjort klart för sig — som Stina Andersson nyss påpekade — att de utöbor som besöker distriktsläkaren på en fredag måste vänta ända till måndag kväll på sin medicin och att äldre patienter på öar långt från läkemedelsförråden på Ornö och Utö nu endast kan få sin medicin per post, vilket med den postgång vi begåvats med orsakar flera dagars fördröjning. Fastlandspatienter som bor långt från själva Dalarö måste vänta till efter kl. 17.00 på sin medicin. Tjänstgörande läkare framhåller att de nu måste ägna mera tid åt intelefonering av recept. De pekar även på den ökande risk — som socialstyrelsen säger sig vilja eliminera — som telefonrecepten medför i fråga om missförstånd och felexpediering. Det ärytterligare följder av nedläggningen. Sådana ting kostar också pengar, och det är verkligen något som man inte kan bortse från när man gör en totalekonomisk värdering av effekterna. Jag tycker att statsrådet alltför uppgivet gömmer sig bakom aktiebolagslagen och omöjligheten för statsmakterna att ingripa. Självfallet inbillar jag mig inte att regeringen skall gå in i bolagets skötsel eller ändra av bolaget fattade beslut — ingalunda. Däremot hade jag förväntat mig en positiv inställning och avsikt när det gäller att på lämpligt sätt föranstaltå om en bättre tingens ordning. Jag tycker inte att jag har fått svar på min tredje fråga och vill därför be statsrådet ange vilka initiativ som kan förväntas. Är statsrådet med andra ord beredd till en insats som medför att satsningar som görs för att bibehålla en levande skärgård inte längre saboteras genom apoteksnedläggning eller försämring av annan service, både till den bofasta befolkningen och — som i det här fallet — till de drygt 10000 fritidsboende och alla tillfälliga turister? Statsrådet försvarar i sitt svar apoteksombuden och framhåller bl.a. att läkemedel försänds fraktfritt och att apoteksombuden fått en regionalpolitisk betydelse genom att de bidragit till att dagligvarubutiker överlevt i glesbygder. Jag tror säkert att det kan vara på det sättet. Men dess värre är det ju inte det som gäller i det här fallet. Jag'har reagerat och framställt min interpellation till statsrådet därför att det här inte är fråga om inrättande av apoteksombud utan om en nedläggning av ett redan befintligt apotek. Det beslutet har fattats trots en massiv opinion mot nedläggningen och därför att man på beslutande håll inte har satt sig in i eller tagit hänsyn till alla omständigheter. Jag kan hålla med om att det låter bra med fraktfria försändelser. Men det hjälper föga när postgången är både långsam och osäker. Det är den nämligen i skärgården. Kommunikationerna fungerar inte mellan öar och öar eller mellan öar och fastland på samma sätt som i tätorter. Statsrådet och regeringen måste beakta att Stockholms skärgård är särpräglad och att det är nödvändigt att bibehålla både apotek och annan samhällsservice även om det skulle medföra enstaka årsunderskott. I praktiken är det ju så att varje nyttighet är en länk i en kedja. Brister en brister lätt nästa osv. Läggs apoteket ned läggs snart något annat ned, och den skärgård som vi vill värna om läggs efter hand öde. Jag vill alltså påstå att den lilla satsning som det skulle innebära att täcka Apoteksbolagets underskott i själva verket är en mycket billig regionalpolitisk satsning. Är Karin Ahrland verkligen inte beredd att bidra till ändring av reglerna så attt.ex. kommunal förlusttäckning mot bakgrund av detta blir möjlig? Det är av utomordentligt stort intresse att få en viljeyttring från Karin Ahrlands sida och ett svar på denna fråga.

Herr talman! Artigheten kräver naturligtvis att jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr måste jag konstatera att varken jag eller de människor som bor i Dalarö och i skärgården däromkring och berörs av svaret om apoteksnedläggningen kan uppleva det som vare sig positivt eller lugnande. Alla partier är rörande eniga om att vi skall ha en levande skärgård. Då är det litet märkligt att man inte från regeringens sida, i första hand genom sjukvårdsministern, ställer upp och klart uttalar vikten av att skärgårdsbefolkningen har rätt till den service som apoteket innebär. Jag tror nämligen att Apoteksbolaget skulle vara mycket lyhört för ett sådant uttalande i Sveriges riksdag. Jag har förhoppningen att man då skulle ompröva sitt beslut om nedläggning. Även om jag vet att statsrådet inte kan gå in och ändra ett beslut som Apoteksbolaget har fattat, tycker jag att det skulle vara viktigt att statsrådet säger att det här beslutet är olyckligt. Jag tycker också att politikerna i Haninge kommun har visat vilken vikt man lägger vid att denna service skall få bibehållas när man från kommunens sida — trots att vi vet att kommunerna i dag har ett svårt ekonomiskt läge — varit villig att betala den förlust som Dalarö apotek har. Statsrådet säger vidare i sitt svar att Stockholms läns landsting ända sedan 1978 varit medvetet om att en nedläggning av apoteket i Dalarö skulle ske och att ingen erinran fanns när beslutet fattades den 27 april 1981. På den punkten har jag liksom Stina Andersson fått helt andra uppgifter — uppgifter som säger att information i stor utsträckning saknats. Jag vill därför fråga statsrådet vem inom landstinget som har fått denna information och således haft vetskapen i den här frågan. Varför har informationen i så fall inte förts vidare —i varje fall till det landstingsråd som borde ha varit informerad och till de läkare som i Dalarö har varit berörda? Även annan berörd personal borde ju tidigt ha fått vetskap om nedläggningshotet. Vi vet också att Dalarö apotek är det enda som finns nära öarna i skärgården från Nynäshamn och ända upp till Norrtälje. Vi som bor i de här regionerna vet hur det kan se ut på vintern, när isarna varken bär eller brister och det kan bli fråga om en nästan orimlig tidsåtgång att ta sig till Dalarö apotek. Jag behöver inte upprepa vad som sagts om möjligheterna att ta sig in till Haninge eller om den postgång som under sådana förhållanden inte heller kan fungera. Jag tycker i likhet med de två interpellanter som nu också fått svar att vi verkligen borde ha råd att ge befolkningen i våra ytterområden och i vår skärgård den trygghet det innebär att få behålla sitt apotek. Sommartid finns det, såvitt jag förstår, alldeles tillräckligt underlag för att kunna behålla detsamma. Statsrådet talar om hur många nya apotek som har öppnats under en viss tidsperiod. Ja, det är gott och väl, men skärgårdsbefolkningen har ju inte någon glädje av de apotek som öppnas i tätorterna. Nej, statsrådet Ahrland, visa litet politiskt civilkurage och säg att det här måste vi försöka att gemensamt förändra! Vi måste slå vakt om vår skärgård, om vi någonsin skall få skärgårdsbefolkningens förtroende för att vi menar någonting med att vi skall behålla en levande skärgård.

Herr talman! Jag skall också be att först få tacka för svaret. Dalarö apotek har lagts ner, och det tycker jag är dåligt. Det har varit en folkstorm mot denna nedläggning. Det är mycket förståeligt, men det har inte hjälpt — inte hittills i alla fall. Huvudskälet till Apoteksbolagets nedläggningsbeslut var den bristande lönsamheten. Man har, som vi hörde av statsrådets svar, beräknat förlusten till 136 000 kr. 1980. Den fråga man då automatiskt ställer sig är denna: Är Apoteksbolaget ute efter profit på denna verksamhet? Jag menar inte att man skall lägga lönsamhetsaspekter på den här verksamheten, men om man skulle göra det — alltså ha lönsamhetsprinciper för tillgång till läkemedel — torde det bli än dyrare med den ordning som nu är tänkt att gälla, förutom att det blir sämre för människorna. Jag tänkter då på dyra och kanske svåra transporter som kommun och landsting får betala i form av resor och vårdavgifter. Jag tycker att det är dåligt att lösa frågan genom att ha ett apoteksombud. Det räcker inte med ett sådant. Problemen blir förstås större för den bofasta befolkningen under vintertid. Men den direkta efterfrågan på läkemedel är större under sommaren, eftersom det finns inte mindre än 20 000 människor som är sommarboende i kommunen. Mottot ”En levande skärgård” betyder att vissa livsviktiga funktionella verksamheter måste finnas för att ge liv åt denna glesbygd — t.ex. skola, bibliotek, kommunikationer som fungerar, läkarvård, då också inbegripet läkemedel. Det är ofattbart att man på rena lönsamhetsgrunder kan rycka bort en viktig förutsättning för att få just en levande och beboelig skärgård. Jag har frågat Karin Ahrland vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att säkra tillgången på läkemedel för människor som bor i glesbygd. Låt mig sedan kommentera svaret litet. Det sägs där att bolaget skall eftersträva en god service till allmänheten. Det tycker jag inte man kan påstå att bolaget gör, speciellt inte i det här fallet. Bolaget skall svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålls, står det senare i svaret. Men det tycker jag inte heller man kan säga att bolaget gör i det här fallet. Sedan hänvisas det till att många nya apotek har öppnat och att nettotillskottet är mycket stort. Men det förhållandet att man öppnar nya apotek är inte ett skäl till att vissa apotek skall stängas. Det är ett dåligt skäl för att lägga ned t.ex. Dalarö apotek. Sedan finns det vissa normer. Det skall finnas ett visst antal läkarordinationer per år för att man skall få ha ett apotek. Men jag anser att man måste ta hänsyn till de speciella förhållanden som råder i våra glesbygder — för människor på orter som ändå behöver den här servicen precis som andra orter och människor behöver dem. Sedan säger Karin Ahrland: ”Jag vill ——— framhålla att det givetvis är angeläget att apoteksservicen fungerar tillfredsställande i såväl glesbygdssom tätortsområden. Så sker enligt min mening också i regel.” Jag skulle vilja fråga Karin Ahrland hur hon ser på läkemedelsförsörjningen i glesbygd över huvud taget. Är verkligen läkemedelsförsörjningen i glesbygden bra i vårt land? — Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Såväl ekonomiska och medicinska som sociala skäl talar för att Apoteksbolaget skall tvingas att åter öppna apoteket i Dalarö. Det är snålt av Karin Ahrland att inte åtminstone kunna uttala en vilja att det här apoteket borde få vara kvar eller öppnas igen. Jag får inget stöd för kravet att man skall återöppna apoteket i Dalarö, men jag skulle till sist vilja ställa en direkt fråga till Karin Ahrland: Är det bra eller dåligt att man har lagt ned apoteket i Dalarö?

Herr talman! Jag skall försöka att svara på de flesta frågor som ställts till mig. Först vill jag tacka Stina Andersson för att hon i alla fall inte rekommenderar mig hjärtsnörp ute på enö. Men, Stina Andersson, om detta skulle hända mig ute på en ö i Stockholms skärgård — vilket vi är ense om att vi inte önskar— hoppas jag antingen att en jourläkare kan komma dit eller också att någon kan hjälpa mig till en läkarstation. I närheten av denna läkarstation finns ett apotek. Och om doktorn kommer är han utrustad med en väska med sådana mediciner som behövs i första hand. Så fungerar faktiskt sjukvården i glesbygden i Sverige, enligt principerna. Sedan vill jag återigen säga till ett flertal av damerna — det är trevligt att det är bara damer i debatten — att ni vet precis lika väl som jag att vi inte har ministerstyre i det här landet. Jag har försökt förklara för dalaröborna, som kanske inte alla vet det, att det är bolagets styrelse som beslutar om var apoteken skall ligga — det är icke regeringens sak. Jag skulle faktiskt få konstitutionsutskottet på mig om jag gjorde några egna insatser för att styra var varje enskilt apotek skall ligga. Stina Andersson nämnde att det var en uppvaktning hos mig den 26 juni. Det är alldeles riktigt. Jag har aldrig förnekat det. Vid den uppvaktningen sade jag till dem som kom detsamma som jag har sagt här — det är Apoteksbolaget som beslutar i den här frågan. Jag tror att de uppfattade det budskapet. Det var väl det som gjorde att centerns landstingsråd började agera i landstinget. Stina Andersson ställde diverse frågor om Stockholms läns landsting. Jag får upprepa att regeringen inte lägger sig i vad man gör och inte gör i Stockholms läns landsting. Vi har olika politiska nivåer här i landet. Stina Andersson tog upp skärgårdsbornas och glesbygdsbornas rätt att få ut medicin. På sådana orter där det finns apoteksombud expedieras nyutskrivna recept så snart som möjligt. Det går vanligen till på det sättet att läkaren ringer in receptet till det apotek som så att säga servar ombudet. Därifrån skickas läkemedlen till ombudet med nästa transport. Om det saknas ombud på orten skickar man medicinen direkt och kostnadsfritt. När det gäller Handen och Dalarö är det enligt de uppgifter jag har fått på följande sätt.

7.40 på morgonen och kl. 17.05 på vardagar, och det är då apoteket är öppet. Resan tar 35 minuter, men det vet säkert dalaröborna utan att jag berättar det. Apropå glesbygden har jag i mitt svar försökt förklara att Apoteksbolaget ständigt bygger ut läkemedelsförsörjningen på orter utan apotek. Man har också, som jag sagt i svaret, öppnat ett stort antal apotek. Man har, Inga Lantz, fördubblat tillgången på apoteksservice i den norra delen av Sverige — Inga Lantz talade ju mycket om glesbygdsproblematiken. Jag upplyste också om att planerna går ut på ytterligare en fördubbling inom den närmaste tioårsperioden. Inga Lantz frågade om bolaget var ute efter profit. Man talar om vinst, förlust och balans, Inga Lantz. Bolaget är ute efter balans, dvs. att inkomster och utgifter på ett tillfredsställande sätt skall gå ihop. Det är normalt att man försöker åstadkomma det i ekonomin. Till sist: Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Men det är fråga om en avvägning i varje enskilt fall. När damerna diskuterar låter det ibland som om ni vill ha ett apotek på varje ö i Stockholms skärgård, och det tror jag inte ligger inom det möjligas gräns.